Herr talman! Det är trevligt att kulturministern trots allt är här i dag. Det visste jag inte när jag skrev mitt inlägg. Det finns en utmärkt dansensemble vid Östergötlands länsteater, och det finns en motion, 1988/89:Kr326, som handlar om denna och som är fogad till betänkandet. Efter det att utredningen om musikteater kom år 1975 sågs Östgötabaletten som ett mönster för en metod att stegvis bygga ut dansteatern. Tanken var att det skulle tillkomma fler dansensembler i regionerna för att just stärka dansens ställning i landet. Men Östergötlands länsteater är alltjämt den enda länsteater som har en egen dansensemble. Den håller en hög klass, och den har genom åren haft en mycket varierande repertoar. Trots detta har dansen som konstform svårare att locka en storpublik, och därmed blir de inspelade recetterna mindre än när man spelar teater. Kulturminister Bengt Göransson har själv i budgetpropositionen påpekat att dansverksamheten har det besvärligare, eftersom publiken fortfarande är ovan att se dansföreställningar. I besparingstider kan det vara lätt att snegla mot den verksamhet som inte alltid drar fulla hus. Östergötlands länsteater har precis som alla andra regionteatrar drabbats av rejält ökade kostnader de senaste åren. Vid vår teater finns ett stort antal anställda. Det finns ungefär 220 årsarbeten, vilket innebär att det finns ca 300 personer. Av dessa hör 13 till balettensemblen — 10 dansare, 1 koreograf och 2 tekniker. Dansarna har speciella lokaler för repetitioner, och det finns en ljudstudio. Det finns inga särskilda grundbidrag som går specifikt till baletten. Dessa grundbidrag fastställdes för Östergötlands länsteaters del redan på 1970 talet, och antalet grundbidrag har sedan dess inte ökat i antal. Eftersom Östergötlands länsteater har en så stor ensemble har man också nått taket, och man får inte 55 20 av bidragsunderlaget i statsbidrag, utan det ligger snarare på 36-38 I. Kulturministern vill stödja danskonsten bl.a. genom att ge den ett eget Dansens hus i Stockholm. Det välkomnar nog de flesta. Men regeringen har nu möjlighet att också stödja den danskonst som finns utanför Stockholm genom att, som vi i folkpartiet föreslår, utöka grundbidragen och bl.a. rikta dem till just dansensemblen vid Östergötlands länsteater. Jag vill i detta sammanhang också påpeka att det är viktigt att den utredning som bl.a. skall se över grundbidragen arbetar skyndsamt. Jag kan också nämna att vår teaterchef, Hans Bergström, har långt framskridna planer när det gäller utveckling av dansensemblen. Östergötlands länsteater vill utveckla sitt samarbete med andra regionteatrar i Östergötland och erbjuda dem balettföreställningar både för barn och vuxna. På så sätt kommer fler att få ta del av konstformen dans och baletten får också en mer jämnt fördelning i sin spelplan. Genom att Skådebanan i Stockholms län har försatts i konkurs frigörs ca 3,3 milj.kr. till andra ändamål. Statsrådet Bengt Göransson har föreslagit att de medlen skall användas till teaterfrämjande verksamhet. Detta uttalande 75 har utskottets majoritet stött, och man överlåter helt åt regeringen att ta ställning till hur de medlen skall disponeras. Vi i folkpartiet föreslår bl.a. i motion Kr229 att medlen skall användas till ett ökat antal grundbelopp till teater-, dansoch musikinstitutioner såväl i Stockholm som i landet i övrigt. Vi föreslår dessutom att en del av dessa frigjorda medel kommer Östgötabaletten till godo. Jag yrkar bifall till reservation 10 som är fogad till kulturutskottets betänkande nr 17. Reservationen följer upp förslagen i de tidigare nämnda motionerna.

Herr talman! Jag noterar att kulturministern inte fortsatte att polemisera med miljöpartiet i fråga om nationalscenerna eller om stödet till fempartimotionen, och att min förklaring kan accepteras. Jag skall heller inte uppehålla mig särskilt mycket vid den frågan. De olika förslag från miljöpartiet de gröna som tas upp i kulturutskottets betänkande nr 17 kan sägas vara signifikativa för vår inställning till den första budget om kulturen som behandlas här i kammaren. Vi hade hoppats på ett trendgenombrott för kulturen, på höjningar av anslagen till en märkbart högre nivå. Vi i miljöpartiet de gröna är beredda att satsa 100 milj.kr. mer än regeringen på kulturen. Vi lägger nästan hälften av pengarna på teater, dans och musik — saker som dagens betänkande handlar om. Satsningar på teater och dans främjar decentraliseringen av verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet och innebär att man möter eftersatta gruppers behov. Satsningarna ger människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främjar kontakter mellan människor — saker som partierna är ense om vad gäller de kulturpolitiska målen, men vi vill gå ännu längre när det gäller pengarna. Först vill jag uppehålla mig vid Riksteatern. Vi vill öka anslaget till denna med 16 miljoner mer än vad regeringen vill anslå, dels för att stärka Riksteatern i fråga om dess uppgift att leva upp till sin roll när det gäller att kunna stödja regional och lokal teaterverksamhet, dels för att kunna förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutioner och ensembler. I betänkandet förekommer en skrivning från socialdemokraterna som jag uppfattar som en brasklapp tillkommen i sista stund, eftersom den gäller verksamheten nästa år. Vi vill alltså uppfylla Riksteaterns egna önskemål i den här budgeten. Det gäller nämligen att möjliggöra ytterligare tre vuxenproduktioner per budgetår, och det kostar 16 milj.kr. Genom Riksteaterns verksamhet kan människor på många orter, ofta för första gången, komma i kontakt med en levande teater. Det kraftiga tillskottet skulle också bättre balansera Riksteaterns ställning gentemot de båda nationalscenerna Dramaten och Operan, vilka har debatterats här tidigare. I och för sig har vi stött Dramaten och Operan, men av andra skäl. Den saken är dock redan slutdiskuterad. När det gäller Dramaten och Operan har vi i miljöpartiet de gröna medverkat till att alla opposionspartierna kunnat gå samman för att klara verksamheten vid de här nationalscenerna på oförändrad nivå. När det gäller stödet saknas det, som sagt, inte kritik. Jag yrkar bifall till miljöpartiets reservation 2. Nästa kraftiga höjning som vi i miljöpartiet föreslår gäller bidrag till de fria grupperna inom teater-, dansoch musikområdet. Där föreslår vi satsningar om 11 milj.kr. mer än vad regeringen anslår. Pengarna skall användas till ytterligare förbättringar av stödet till de här grupperna — främst till teatergrupperna med 8 milj.kr. och till de fria dansgrupperna med 3 milj.kr. Inom denna utökade ram hoppas jag att också Skånska teatern kan få ett utrymme. De fria grupperna arbetar under svåra förhållanden. En fortsatt satsning på dessa är någonting som är mycket angeläget. Det ligger helt i linje med miljöpartiets ideologiska syn på kulturpolitiken. De här grupperna riktar i hög grad in sig på barn och ungdom och står för okonventionella budskap i kulturdebatten. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 21. I samma syfte vill vi i miljöpartiet stödja regional teaterverksamhet i län som saknar egen länsteater — t.ex. Jämtlands och Hallands län. För att stödja regeringens satsningar föreslår vi ett tillskott om ytterligare 490 000 kr. , så att båda teatrarna får lika stora bidrag — en halv miljon vardera. Det här är särskilt viktigt nu när utvecklingsplanen, som syftade till att statsbidraget skulle utökas när det gäller de mindre länsteatrarna, i princip har fullföljts. Därför yrkar jag bifall till miljöpartiets reservation 15. I betänkandet sägs det att reservationerna ofta gäller frågor om medelsanvisningarnas storlek. När det gäller den skrivningen tolkar jag in ett ”bara”, alltså att det bara gäller medelsanvisningarnas storlek. Så kan det ju dock inte vara. Man har talat om de växande förväntningarnas missnöje. Men i skuggan av detta missnöje tystnar röster i kulturdebatten. Grupper upphör, grupper kan inte fungera. Regeringen säger att kulturen prioriteras i budgetpropositionen. O.K., låt oss då se till att det görs med besked!

Herr talman! Lars-Erik Lövdén från Malmö, Barbro Evermo Palmerlund från Stockholm och jag har väckt en motion som berör stadsteatrarnas situation i nämnda städer. Motionen har av någon underlig anledning inte ansetts höra hemma i diskussionen om bidragen till regionala och lokala teatrar. I stället tas den här frågan upp i ett annat betänkande som kommer att presenteras senare. Jag vill bara å motionärernas vägnar markera att vi tycker att det är en konstig ordning. Det handlar ju faktiskt om hanteringen av bidragen. I och för sig är det inte så konstigt att det har blivit så här, för redan efter kulturbeslutet 1974 sattes stadsteatrarna på undantag. Under de senaste åren har det varit en helt öronbedövande tystnad när det gäller stadsteatrarna. Vi har med jämna mellanrum försökt att bryta denna tystnad. Men vi har inte lyckats. Nu petar man alltså undan dem helt och hållet. Det är bra att en översyn av grundbidragen äntligen kommer till stånd. Om jag förstått det hela rätt har arbetet påbörjats. Förhoppningsvis kan det hända någonting under tiden fram till nästa år. Men jag vill påpeka att den ekonomiska situationen för dessa teatrar är lika kritisk som den situation som andra befunnit sig i och som fått betydligt större uppmärksamhet i debatten. Stadsteatrarnas situation bryr man sig tydligen inte särskilt mycket om. Det är inte fråga om de stigande förväntningarnas missnöje, utan det handlar om ett missnöje som vi har påtalat under ett antal år och som bara växer vid de aktuella teatrarna. Men, som sagt, vi får väl fortsätta debatten när det betänkandet tas upp som rör stadsteatrarnas situation. Återigen vill jag framhålla att det är märkligt att stadsteatrarna inte räknas till vare sig regionala eller lokala teatrar när det gäller stadsbidragen.

Herr talman! Utskottet har bl.a. av tidsskäl fått dela upp arbetet med de här frågorna. Det är bara av det skälet som den fråga som Inga-Britt Johansson tog upp inte behandlas i dagens betänkande. Jag tror att frågan kommer upp i det justeringsammanträde som kulturutskottet skall ha senare i dag. Man kan inte karakterisera det så, att vi på något sätt har åsidosatt de stora stadsteatrarna. Deras problem tas alltså upp i ett senare betänkande.
Herr talman! Vi har fått den förklaringen under hand i dag. Men fortfarande tycker vi att det är konstigt att de här stora teatrarna inte finns med i diskussionen om fördelningen av penningarna i fråga.

Herr talman! Bo Lundgren gav miljöpartiet en liten känga. Han talade väldigt mycket om de dynamiska effekterna av en kraftig marginalskattesänkning. Nu är ju de dynamiska effekter som Bo Lundgren talar om väldigt osäkra. Bo Lundgren utgår från att folk skall arbeta mer i lönearbetet. Övertidsarbete skall bli mera lönsamt, och man skall arbeta mera. Men det i sin tur för med sig andra dynamiska effekter, nämligen mindre frivilligt arbete i ideella organisationer, mindre egen barnomsorg, färre föräldrakooperativa daghem, ökad stress, ökade sjukskrivningar och fler barn som får fler timmar utan föräldrakontakt. Detta riskerar man om man hela tiden skall jaga på att folk skall arbeta mera i lönearbete. Dessutom tvingar man i den skattemodell som moderaterna, folkpartiet och i viss mån socialdemokraterna tycks förorda låginkomsttagare, mest kvinnor, till lönearbete för att de skall kunna upprätthålla sin nuvarande konsumtionsstandard.

Herr talman! En del behöver nog tänka och filosofera mera. Det förstår jag efter att ha hört Bo Lundgrens resonemang. Det här med valfrihet innebär också att man faktiskt skall kunna minska sin arbetstid i lönearbetet. Det intressanta är att de som förordar dessa kraftiga marginalskattesänkningar är så säkra på de dynamiska effekterna. Hur kan Bo Lundgren vara så säker på att det blir så som han säger? Det beror ju litet på hur människor reagerar. Om man sänker marginalskatterna, sänker man också den totala skatten för människorna. Man skall alltså kunna upprätthålla sin nuvarande konsumtionsstandard och ändå sänka sin lönearbetstid. Tänk om folk gör så i stället, att man väljer att vara ledig t.ex. på torsdagar från lönearbetet, vill ha samma konsumtionsstandard och ta hand om sina barn. Hur går det då med Bo Lundgrens dynamiska effekter?

Herr talman! I det betänkande som vi nu debatterar behandlar skatteutskottet ett sextiotal motioner på inkomstskattens område. Hemställan i detta betänkande erbjuder en beklämmande läsning. Den omfattar 35 moment, och i varje moment föreslås avslag på ett eller flera motionsyrkanden. Ofta föreslås avslag på motioner knippvis. Tala om motionsslakt! Jag har ofta påtalat det sterila nej-sägande och den närmast totala menlöshet som skatteutskottets socialdemokrater lägger i dagen.

Vilken fruktansvärt deprimerande uppgift här i livet! Jag måste säga att jag lider med riksdagens talmän som under dessa betingelser skall se till att riksdagens anseende upprätthålls och att riksdagens ställning hävdas. Alla dessa motioner utgör en katalog över avigsidorna, orättvisorna, felaktigheterna och orimligheterna i vårt nuvarande skattesystem, i vilket de fördelningspolitiska ambitionerna spårat ur så till den milda grad att t.o.m. en av arkitekterna bakom verket, finansminister Kjell-Olof Feldt, betecknat det som både perverst och ruttet. Jag skall gärna medge att det krävs ett betydande mått av moralisk resning för att på det sätt som Kjell-Olof Feldt har gjort erkänna misstagen, sakligt pröva frågorna och lägga om kursen. För denna kursomläggning har finansministern mitt erkännande och folkpartiets stöd. Jag känner ett behov av att få detta sagt. Herr talman! Jag måste väli sanningens namn framhålla att motionskatalogen innehåller förslag som vi från folkpartiets sida inte kan ställa upp på. I en hel del frågor delar vi andra partiers åsikter. I andra gör vi det inte. Vi ställer t.ex. inte upp när miljöpartiet nu upprepar sina förslag till en närmast konfiskatorisk beskattning av människor med vad man brukar kalla medelinkomster. Man säger att skatten på arbetet skall sänkas, men i själva verket höjer man marginalbeskattningen, t.o.m. för människor med mycket, mycket blygsamma inkomster. Den skattepolitik som miljöpartiet står för har jag tidigare betecknat som böter för arbete, och jag står fast vid denna bedömning. Minsta lilla skärpning av miljöpartiets skatteskalor, och de hamnar naturligen i brottsbalken. Hur går talet om att skatten på arbete skall sänkas ihop med miljöpartiets skatteskalor? Herr talman! Vi befinner oss nu mitt inne i årets avtalsrörelse. Från folkpartiets sida har vi under en följd av år i vår skattemotion under den allmänna motionstiden presenterat förslag till sänkningar av inkomstskatterna. Vi gör inte detta i år, utan vi utgår från att regeringen skall lägga fram förslag om en rejäl sänkning av marginalskatterna som ett led i den förhoppningsvis förestående inkomstskattereformen. Men inte heller i år har regeringen kunnat ta sig samman för att lägga fram ett förslag i samband med presentationen av budgeten. I stället nonchalerar man riksdagen och går ut till löntagarorganisationerna med ett villkorat förslag, som också följdriktigt bara ställt till röra i avtalsproceduren. När skall regeringen egentligen lära läxan och presentera raka linjer på skatteområdet i tid före avtalsförhandlingarna? År efter år har vi nu kunnat notera välfärdsförluster beroende på att regeringen inte kunnat i tid lägga fram raka och klara besked. Det vore intressant om Anita Johansson kunde förklara vad detta hattande skall tjäna till. Herr talman! Den motionskatalog som jag tidigare talat om förefaller detta år något tunnare än tidigare. Jag tolkar detta som att ledamöterna något håller igen inför det arbete som nu är i gång på skatteområdet. I februari 1987 presenterade en arbetsgrupp i folkpartiet, som jag själv hade nöjet att ingå i, ett förslag till ett nytt skattesystem. Det byggde på en enhetlig skattesats med likvärdig beskattning av inkomster av skilda slag. Tanken var den att den som var ute efter att genom olika transaktioner bringa ner skatten i slutänden skulle upptäcka att skatten trots alla fiffigheter ändå blev densamma. Vi valde skattesatsen 40 96 bl.a. därför att vi förordade en — låt vara förenklad — real beskattning av kapitalinkomster. I juni samma år presenterade så regeringen direktiven till det utredningsarbete som snart går in i sin slutfas. Dessa direktiv ansluter i väsentliga delar till de principer som folkpartigruppen tidigare presenterat. I utredningen om reformerad inkomstbeskattning, RINK, tycks man nu ha stannat för en nominell beskattning av kapitalinkomster. Vi finner det därför befogat med en skattesats på 30 90, som utredningen föreslagit. Även då det gäller företagsbeskattningen hade vi i folkpartiets arbetsgrupp föreslagit att man skulle ha en real vinstbeskattning. Eftersom detta inte blir fallet talar även det — och naturligtvis också fördelen av att ha en enhetlig skattesats — för att skattesatsen sätts till 30 90. Det bristfälliga skattesystem med alla negativa effekter som vi dragits med under en lång rad år har kostat Sverige och svenskarna stora välfärdsförluster. Vi har från folkpartiets sida år efter år slagits för en reformering av skattesystemet, och vi har hittills arbetat — och kommer även i fortsättningen att i konstruktiv anda arbeta — för att nå fram till ett bra resultat. Målet för skattepolitiken bör vara en kraftig sänkning av marginalskatterna. Taket bör sättas till 50 90. Alla inkomsttagare bör således alltid få behålla minst hälften av en inkomstökning. Ett annat krav från folkpartiet är att skatteskalan inflationsskyddas i syfte att förhindra att inflationen automatiskt skärper skatteuttaget. Utan inflationsskydd skärps både marginalskatten och genomsnittsskatten, och reformens värde urholkas snabbt för varje år. Dagens skattesystem missgynnar sparande och gynnar skuldsättning. För att man bl.a. skall komma till rätta med detta bör de nuvarande inkomstslagen kapital, annan schablontaxerad fastighet samt tillfällig förvärvsverksamhet slås samman till ett inkomstslag. Jag minns att finansministern, när jag nämnde den här modellen under en tidigare debatt, i en replik till mig sade att han tyckte att det var ett intressant förslag. Senare kom det också att bli utredningsdirektiv för RINK. Skattesatsen för detta inkomstslag bör vara densamma som den marginalskattesats som gäller för huvuddelen av inkomsttagarna. Det blir då mindre lönsamt att låna, och sparande stimuleras. Herr talman! Sedan socialdemokraterna återkom i regeringsställning har man dammsugit hela fältet i jakt på nya skatter, och gamla skatter som man skulle kunna höja. Skattetrycket mätt i procent av bruttonationalprodukten är i dag ca 55,5 2, trots att statsministern preciserat målet till 51,5 9. Folkpartiet kan inte acceptera denna skattehöjarpolitik. Skatteuttaget måste i stället snarast sänkas. Folkpartiet är också i princip motståndare till all sambeskattning. Detta har lett till att vissa former av sambeskattning avskaffats. När det gäller förmögenhetsbeskattningen kvarstår dock sambeskattningen av makar. Denna bör slopas, och jag yrkar därför bifall till reservation 15. Speciellt märkligt är det, tycker vi, att fosterbarns och fosterföräldrars förmögenhet sambeskattas. Fosterföräldrarna får ju inte disponera över fosterbarnens förmögenhet. I akt och mening att rätta till denna felaktighet yrkar jag bifall till reservation 16. Det är också enligt folkpartiets mening orättvist att barn som förlorat en av föräldrarna, eller båda föräldrarna, skall beskattas hårdare vid feriearbete eller inkomster av annat slag än barn som har båda föräldrarna i livet. Med hänvisning till att frågan behöver utredas vidare har en ändring förhalats år efter år. Detta är oacceptabelt, och jag yrkar bifall till reservation 17. En bilförsäljare måste normalt köra den senaste årsmodellen för att kunna demonstrera denna för kunderna. En del taxeringsnämnder jämkar därför förmånsbeloppet, men andra gör det inte. Detta leder till en olikformig beskattning, som inte kan accepteras. Riksskatteverket bör därför få i uppgift att utfärda anvisningar som åstadkommer en likformig behandling vid taxeringen. Jag yrkar bifall till reservation 19. Herr talman! Vid utformningen av skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken och annan lagstiftning som berör arbetslivet har vi från folkpartiets sida sökt tillvarata och utveckla de anställdas inflytande och meddelägande i och intresse för det företag där de arbetar. Genom företagsanknutna vinstdelningssystem uppnår man på frivillighetens väg en rad fördelar för företagen, för de anställda och ur samhällsekonomisk synpunkt. Medarbetarnas intresse ökar. Det dagliga arbetet blir mer stimulerande, och företagets resultat förbättras. De anställda får också ett ägarinflytande i företagen, och enskilt sparande och ägande ökar. Allt detta är effekter som vi i folkpartiet finner synnerligen positiva. Intresset för vinstdelningssystem har också ökat kraftigt under senare år. Ur de anställdas synpunkt är socialdemokraternas reaktion obegriplig. I stället för att ta vara på de välståndsbildande krafter som utvecklas i ett sådant system gör man allt för att förhindra att dessa system kan utvecklas. Det sker dessutom praktiskt taget regelmässigt i strid med de anställdas önskemål. Från folkpartiets sida vill vi utveckla och stimulera tillkomsten av vinstandelssystem. Detta har vi motiverat såväl i våra motioner genom åren som i reservation 24, vilken jag rekommenderar till läsning och givetvis yrkar bifall till. Vi vill från folkpartiets sida också ge dem som uppnår pensionsåldern möjlighet att fortsätta sin yrkesverksamhet, om än kanske i nedtrappad skala. Därför föreslår vi ett förvärvsavdrag om 10 000 kr. Herr talman! Tiden rinner i väg, och jag hinner inte kommentera alla folkpartireservationerna utan får nöja mig med att yrka bifall till alla reservationer där mitt namn står antecknat. Innan jag slutar vill jag något beröra den otroligt seglivade frågan om sänkt moms på maten. Denna fråga är avlivad i utredning efter utredning. Det har blivit samma resultat. Vinsterna för dem som man vill hjälpa — barnfamiljer, pensionärer, låginkomsttagare — blir försumbara. Problemen, inte minst avgränsningsproblemen, är mycket stora. Kontrollen är närmast omöjlig. Miljöpartiet gillar inte fläsk. Likväl kör man med detta valfläsk, och likt grisen Särimner uppstår matmomsen varje dag i ny skepnad. Miljöpartiets förslag är att svensk basmat skall momsbefrias, och man räknar i motioner och i reservationen upp en rad exempel. Jag hinner inte gå in på alla dessa exempel, jag får nöja mig med ett. Svensk fisk skall momsbefrias, och min fråga till miljöpartiet blir då: Om jag går till ”Feskekörka” i Göteborg för att inhandla en torsk, hur skall jag då veta att torsken är svensk? Vad har det för betydelse, enligt er mening, om den är landad av en svensk eller en dansk trålare? Och hur skall jag veta att torsken som den svenska trålaren fiskat i Skagerrak är svensk? Jag kommer, herr talman, alldeles osökt att tänka på göteborgaren som kom in i affären för att köpa en burk sardiner. Skall det vara spanska eller portugisiska sardiner? frågade den servicesinnade expediten. Det kvittar, sade göteborgaren, jag skall inte snacka med dem.
Herr talman! Kjell Johansson kan t.o.m. vara litet rolig ibland. Annars är han mest onyanserad. Vad beträffar basmaten kommer Carl Frick att utveckla våra synpunkter mycket ingående. Jag vill fråga: Anser Kjell Johansson att haven skall överleva? Och tror Kjell Johansson att detta har någonting alls med vårt jordbruk att göra? Tror Kjell Johansson att detta i sin tur har någonting alls att göra med fläskproduktionen i Sverige? Om ni visste det, om ni såg de ekologiska sambanden, som Carl Frick sedan kommer att redogöra för, så hade ni förstått vår avsikt. Sedan gav Kjell Johansson miljöpartiet en känga för det här med marginalskatter. Jag tror nog att Kjell Johansson har klart för sig att marginalskatten inte är detsamma som den totala inkomstskatten. Det är faktiskt så, att vi i vårt förslag sänker den totala inkomstskatten med ca 5 miljarder. Dessutom anser vi att arbetsgivaravgifterna skall sänkas. Om man skall ha ett resurshushållande samhälle är det väldigt viktigt — vilket alla ekonomer som har ekologin klart för sig är fullständigt överens om — att kostnaden för arbetstiden måste sänkas medan kostnaden för energi måste öka. Jag återkommer till detta senare i mitt anförande. Om nu Kjell Johansson är emot inflation, hur kan han då vara för ett inflationsskydd? Borde inte alla krafter, alla mäktiga grupper arbeta mot inflation, och varför skulle man göra det på alla håll om man hade ett inflationsskydd? Sänkt skattetryck kan väl aldrig vara ett självändamål i sig. Visst är det i och för sig trevligt med ett sänkt skattetryck, men det väsentliga är ju vad skattetrycket innebär. Transfereringar som gör att småbarnsföräldrar kan vara hemma hos sina små barn genom att vara dagbarnvårdare för eget barn är ju jättebra, och detta skall också finansieras genom skatter. Att ta itu med miljöförstöringen innebär också att vi måste ha skatter, miljöskatter. Detta är precis vad folkpartiet säger sig vilja arbeta med. Ni vill ju ha ekonomiska styrmedel. Är inte skatter och avgifter sådana?
Herr talman! Jag tycker att vi skall förlägga synpunkterna när det gäller grisarnas inverkan på miljön till en annan debatt. Därför avstår jag från att kommentera detta. Däremot håller jag med Birger Schlaug när han säger att miljöpartiets förslag innebär att inkomstskatten sänks totalt. Jag skulle vilja gå så långt att jag vågar påstå att ni kommer att sänka den katastrofalt, för med det förslag som ni lägger fram kommer arbetet att reduceras så kraftigt att skatteinkomsterna kommer att urholkas på ett sätt som vi aldrig tidigare har skådat i Sverige. Vi kommer att uppleva en flykt av kvalificerade medarbetare i företagen från Sverige till utlandet som vi inte har sett maken till. Så nog kommer ni att sänka den totala inkomstskatten. Varför skall man ha inflationsskydd om man är motståndare till inflation? Jo, det skall man ha därför att om man har ett inflationsskydd vet löntagarnas organisationer när de sätter sig att förhandla, att de inte behöver lägga på 3-5 20 på sina lönekrav för att kompensera den förlust som inflationen orsakar när man gör bokslut för det år som man förhandlar om. Då kan mani stället hålla sig till måttliga lönekrav som täcker en real förbättring. På så sätt pressar inte lönerörelsen upp lönerna och priserna. Således får man inte en höjd inflation utan en sänkt. Alla kan förstå vilka transfereringar vi kommer att kunna genomföra när vi har infört en skatteskala som inte är någonting annat än rena böter för människor som ökar sina arbetsinsatser.
Herr talman! Jag vidhåller att Kjell Johansson är något onyanserad. Han avstår dessutom från att diskutera miljöfrågorna. Han tror tydligen att miljöpolitik är någonting som utgör en speciell sektor som ligger inom vattentäta skott. Jag återkommer till detta i mitt huvudanförande. Egentligen vet man mycket litet om dynamiska effekter. Vi vet inte hur människor reagerar i dag när allt fler människor uppskattar fritiden alltmer. Den ena undersökningen efter den andra visar ju att det är brist på tid som människor lider av. Då vill moderater, folkpartister och numera även socialdemokrater tvinga människor att utföra mer lönearbete. Hur reagerar människor då? Jag anförde ett exempel i diskussionen med Bo Lundgren, och jag kan ta upp fler. Om man lönearbetar mer får man råd att låta någon annan besöka ens gamle far på långvården. Visst, man kan köpa den tjänsten. Men med sänkta marginalskatter kan man sänka sin arbetstid och själv besöka sin gamle far på torsdagar. Hur går det då med de dynamiska effekter som man i folkpartiet talar om? Man kan naturligtvis övertidsarbeta mer för att kunna byta ut sitt kylskåp när en annan färg blir modern. Visst, särskilt om man har den fria syn på reklam som folkpartiet har. Man skall nog vara väldigt försiktig med att ge några definitiva synpunkter på detta med dynamiska effekter. Dessutom gynnar vi den informella sektorn med vårt skattesystem, och det gör vi fullt medvetet.
Herr talman! Det finns internationella exempel som visar de dynamiska effekterna. Men att här gå in i det resonemanget skulle bli alltför omfattande. Vi har också från folkpartiets sida behandlat de dynamiska effekterna med ganska stort ansvar. Vi säger inte att det omedelbart uppstår stora, dynamiska effekter på en enda gång. Däremot är vi fullständigt övertygade om — liksom man är i andra länder där en reformering av inkomstskatten har genomförts på det sätt som vi föreslår — att de dynamiska effekterna kommer att uppstå. I annat fall vore vitsen med att göra denna inkomstskattereform inte så stor. Jag reagerar varje gång Birger Schlaug sätter likhetstecken mellan den informella sektorn, som ju ökar om man avhåller människor från att arbeta, och moral hos människor. Birger Schlaug har anklagat mig för att inte vilja ta hand om mina barn. Nu insinuerar han också att man skulle vara hänsynslösare mot sina gamla föräldrar. Det finns inte något som helst samband. Tvärtom, får man bättre råd har man ju bättre tid. Tidigare nämnde Birger Schlaug barnen. Man kan ju tänka sig den transferering som följer av att man — innan man skaffar barn — tillför samhället resurser genom arbete och att man efter det att barnen har flugit ut arbetar mer och skaffar samhället resurser — resurser som kan överföras till barnfamiljer för att ge föräldrarna mer tid till att vara tillsammans med sina barn.

Herr talman! För drygt tre månader sedan förde vi i skatteutskottet en diskussion om inkomstskatterna med anledning av regeringens proposition. Då fattades beslut om årets skatteskala i elfte timmen, skulle man kunna säga. På det viset kunde inte regeringen påverka förra årets avtalsrörelse ett enda dugg i stabiliserande riktning. Under de senaste åren har avtalsrörelserna dominerat den ekonomiska debatten. Resultatet av arbetsmarknadens parters överenskommelser påverkar i allra högsta grad viktiga faktorer i den svenska ekonomin, inte minst inflationen. Vad som har påverkat lönestegringarna är — förutom koncentrationspolitik med åtföljande överhettning — det stigande skattetrycket. Efter 1981 års skattereform då marginalskatterna sänktes kraftigt för ett stort antal löntagare har regeringen underlåtit att inflationsskydda skatteskalorna. Därmed har skattetrycket höjts i takt med löneökningarna, och kompensation för detta har blivit stående krav i avtalsförhandlingarna. Detta omfattar i princip samtliga löntagare. Det naturligaste vore att regeringen i sin budgetproposition i januari anger vilka skattesatser som skall gälla för nästkommande år. Det bästa vore att regeringen i början av året visar sin vilja att sänka skatterna så att avtalsparterna kan utgå ifrån bestämda villkor. Vad gör då regeringen? Jo, den ställer villkor: Om ni inte håller er på mattan vill inte vi socialdemokrater sänka skatterna för detta år. Ungefär så har det låtit. Utskottets socialdemokrater anger i betänkandet att möjligheterna att överblicka resultatet av de pågående löneförhandlingarna är mycket bättre i juni, och då kan man se hur skatterna för 1990 skall se ut. Detta leder ju inte till stabila villkor, utan i stället till spekulation om hur regeringen eventuellt kommer att agera och till ständigt kraftigt höjda löner. Från centerpartiet förväntar vi oss emellertid att regeringen redan i vår kommer med ett förslag till 1990 års skatter. Regeringen bör lägga fram förslag om sänkta skatter för alla, dels en liknande skattesänkning som för 1989, dels också en skattereduktion på 500 kr. för andra halvåret 1989 och 1 000 kr. för alla under nästa år. Det är fler än moderaterna som har en uppfattning om 1990 års skatter. Vi föreslår en skattereduktion av två skäl. Det första gäller fördelningspolitiken. Den skattesänkning som regeringen genomdrivit för 1989 lämnar låginkomsttagarna utan skattesänkning. Det anser vi i centerpartiet vara fel. Alla skattebetalare måste få del av en skattesänkning för att det inte skall ställas kompensationskrav. Det andra skälet gäller stabiliteten i ekonomin. Inflationstakten i Sverige är i dag betydligt högre än den är i konkurrentländerna. Trots flera års högkonjunktur förlorar svenska företag marknadsandelar. Det är mycket viktigt att skattepolitiken utformas med varsam hand, så att det inte uppstår kompensationskrav och spänningarna i ekonomin och mellan grupper ökar. Skattereduktionen vill vi i centern, liksom tidigare, finansiera med höjda skatter på olja, kol och uran. För mig framstår det som mycket märkligt att socialdemokraterna väljer att invänta skatteutredningens betänkande innan förslag om 1990 års skatter kan läggas fram. Skatteutredningen har inte rätt att fatta beslut om den kommande skattereformen utan kan endast fatta beslut om förslag som skall läggas fram. Det är dessutom förslag som gäller tiden efter 1990 — såvida inte regeringen avser att lägga fram en proposition i vår med förslag i delar av den påtänkta skattereformen. Är det så, Anita Johansson? Är det därför som ni socialdemokrater vill avvakta ställningstagandena i utredningen? Annars finns det inte någon som helst anledning att invänta utredandet för att åstadkomma lägre skatter nästa år. Det finns inte heller anledning att invänta löneförhandlingarna, eftersom löneglidning och lokala avtal inte kan greppas redan i vår. Vi anser att en fortsatt skattesänkning 1990 måste åtföljas av fördelningspolitiska skatteåtgärder, som en kraftig kommunalskatteutjämning och sänkt matmoms — Kjell Johansson till trots. Vi anser att sänkt matmoms kan finansieras inom den kommande skattereformen. Kommunalskatten är den tyngsta skatten för de allra flesta, vilket vi från centerpartiet har hävdat gång på gång, särskilt för människor med inkomster under den nivå där riksdagen har beslutat om marginalskattesänkningar. Från det perspektivet är det redan nu nödvändigt med en förstärkt kommunalskatteutjämning och sänkta matpriser. Skillnaden 7 kr. i kommunalskatt mellan kommuner innebär att den som bor i en högskattekommun i princip betalar totalt 25 26 mer i skatt än den som bor i en lågskattekommun vid samma inkomst. Det tål att tänka på. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 10 i skatteutskottets betänkande 20. Kraven på en reformering av skattesystemet har under 1980-talet vuxit allt starkare. Orsakerna kan sökas i det höga skattetrycket men också i mera djupgående förändringar i samhällsförhållandena. Skattesystemet har framför allt under 1980-talet visat en rad tecken på att inte kunna klara de uppgifter som det är tänkt att fullgöra. Kravet på en mer genomgripande reform är därför berättigat. Skattetrycket måste sänkas, men det måste ske i en sådan takt att rättvisa och välfärd inte hotas. Det måste också ske på ett sådant sätt att låginkomsttagarna inte får en sämre ekonomisk situation. Då inträder i stället krav på ökade transfereringar i form av bostadsbidrag och socialbidrag. Vart man sig i betänkandet vänder, hänvisar den socialdemokratiska gruppen till de pågående skatteutredningarna. Det är naturligtvis nödvändigt att se på vad en kommande skattereform bör innehålla enligt centerpartiets uppfattning. För det första skall grundprincipen ”skatt efter bärkraft” gälla. Den har aldrig hämmat utvecklingen eller tillväxten i samhället, snarare tvärtom. Den grundförutsättningen gällde på den tiden då välfärden byggdes upp. Frågan är om det är frånvaron av den grundtesen som gör att välfärdssamhället urholkas. Skatt efter bärkraft innebär att människor får behålla mer av sin inkomst efter skatt än de får i dag, så att de klarar sin försörjning. Det innebär med andra ord lägre skattesatser. Skatt efter bärkraft innebär ett grundavdrag, som också höjs. Det innebär att skatteskalan för arbetsinkomster ej kan vara proportionell, utan en viss progressivitet måste behållas. Skatt efter bärkraft innebär att låginkomsttagarna inte skall betala för att de som har bättre inkomster skall få kraftiga skattesänkningar. Det innebär snarare att alla måste få del av skattesänkningen, om än inte lika stor. Här spelar sänkt matmoms och en utjämning av kommunalskatten en oerhört stor roll, liksom bibehållna reseavdrag och möjligheter att klara sitt boende genom avdragsrätt för räntekostnader. För det andra skall skatt gynna sparande och ett decentraliserat ägande. Att åstadkomma ett ökat sparande får sägas vara en stor uppgift för regering och riksdag. Den i utredningen föreslagna separatmodellen är tilltalande enkel att förstå för gemene man, och den innebär med 30 22 skattesats en lägre beskattning av själva sparandet i sig och att det blir mindre gynnsamt att låna, med utgångspunkt i sparandet. Det kan dock behövas sparstimulanser. Förutom att pensionssparandet behålls med bl.a. hjälp av avdragsrätt i deklarationen, anser vi i centerpartiet att införandet av personliga investeringskonton kan ha stor betydelse. Dessa konton skall användas för i första hand boende och nyföretagande. Att lånebelastningen på hushållen skall minska vad gäller bostadslånekostnader, genom att den egna insatsen ökas och därigenom det egna kapitalet, är ett viktigt mål. Det finns i dag ett stort intresse för sparande med hjälp av personliga investeringskonton.

I samband med kapitalbeskattningen är det också viktigt att komma ihåg att aktiebeskattningen skall ta hänsyn till att ägandet i samhället bör spridas. För det tredje skall skatt främja arbete och företagande. Det sker genom sänkta marginalskatter och marginaleffekter, genom sänkt skatt för framför allt de mindre företagen och genom slopad förmögenhetsskatt på arbetande kapital i företag. Marginaleffekter på grund av t.ex bostadsbidrag och daghemsavgifter kommer att finnas kvar även efter reformen, fastän på en lägre nivå. Då är det också viktigt att inte höja de trappstegen, genom att göra bostadsbeskattningen så betungande att högre bostadsbidrag behövs. Jag tänker då inte bara på fastighetsskatt och höjda taxeringsvärden utan också på förslagen att lägga moms på vattenavgifter, sophämtning, telefonavgifter, osv. Jag vill också betona vikten av att en kommande skattereform verkligen tar hänsyn till egenföretagarna, som i dag är hårt belastade av både höga marginalskatter och höga egenavgifter. Vi har från centern länge hävdat att de mindre företagen bör få sänkta arbetsgivaravgifter, men vi har ännu inte fått gehör för det. För det fjärde skall skatt styra mot en god miljö och energioch resurshushållning. Det handlar då om att ha styrmedel för det. Bl.a. har punktskatter varit styrande t.ex. när det gäller energipolitiken, men de har inte varit tillräckligt styrande. Jag tänker inte gå närmare in på det, eftersom vi i dag framför allt behandlar inkomstbeskattningen. Men det är viktigt att kunna reducera beskattningen av arbete och att samtidigt kunna ordna resurshushållningen och energipolitiken bättre genom styrning medelst punktskatter. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 8 i betänkandet. Jag hade inte tänkt ta upp de dynamiska effekterna. Men de har berörts av flera talare, och jag tror att det är viktigt att vi tar upp den diskussionen. Dynamiska effekter innebär i och för sig inte bara ökat arbetsutbud. De medför också att man får en bättre fungerande ekonomi över huvud taget, t.ex. att människor kan klara sig bättre själva och att vi inte behöver ett alltmer ökande transfereringssystem. Det kan ge en bättre dynamik. Att investeringar görs i näringslivet, i stället för att pengar används till spekulation, och att sparandet ökar ger i sig dynamiska effekter. Beroende på hur skattereformen kommer att se ut, kommer de dynamiska effekterna att te sig litet olika. Skall man i princip överfinansiera skattereformen, inte sänka skattetrycket något och inte räkna med några dynamiska effekter i inledningsskedet av skattereformen, tror jag att den inte kommer att ge de dynamiska effekter som man eventuellt skulle önska att den gav. Då kommer krav på ökade transfereringar i stället, och det har i sig en dämpande effekt på dynamiken. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att, vilket Kjell Johansson pratade om, människor behöver få skatterna sänkta för att t.ex. kunna unna sig mer tid med sin familj. Det stämmer. Man skall komma i håg att de som har barn hemma som inte är så stora kommer att välja att vara hemma mer med sina barn om de får den möjligheten. De kanske inte har råd att i dag minska sin arbetstid. Men om de får mer pengar kvar efter skatt kan de ha råd att prioritera sina barn som de skulle vilja. Jag tycker att man skall ställa det mot det ökade arbetsutbudet, som ensidigt förs fram när det gäller dynamiska effekter. Jag tror att man måste väga in dynamiska effekter i finansieringen. Det blir svårt att över huvud taget åstadkomma en fördelningspolitisk profil om man inte gör det. Det är mycket möjligt att man måste se över skatteskalan också, för jag tror att fördelningspolitiken är viktig för dynamiken i samhället. Skatt efter bärkraft har stor betydelse för det vi kallar dynamik. Med anledning av matmomsen vill jag säga att det är besvärligt med åsikter som totalt har fastnat, trots att förutsättningarna ändras. För de har ändrats. I dag finns det inga administrativa hinder. Det är nästan att nedvärdera den fantastiska apparat vi har byggt upp för att hantera granskning och kontroll, att säga att det inte går att klara. Att gränsdragningar i sig skulle vara så omöjliga att göra tror jag inte heller. En viss anpassning får naturligtvis göras för att klara uppgiften. Men det är helt klart att sänkt moms kommer att leda till lägre priser på maten. Folkpartiet talade ju om att sänkt moms över hela linjen ger sänkta priser. Då måste de tycka så även när det handlar om matpriser. Sänkta matpriser har betydelse för den som har låga inkomster. Oavsett vilken statistik man plockar fram har kostnaderna för boende, kostnaderna för mat betydelse för de människor som har en stor försörjningsbörda i förhållande till sin inkomst. Det är alldeles klart. I en reservation tillsammans med folkpartiet och moderaterna ger vi uttryck för vår gemensamma åsikt om beskattningen av anställdas vinstandelar. Vi har också en mängd särskilda yttranden angående barnpension, bilförmån och reseavdrag. Men jag ämnar inte gå in på de sakerna nu, utan yrkar bifall till samtliga reservationer som centerpartiet står bakom.

Herr talman! Görel Thurdin talade om att det går att finansiera en sänkning av momsen. Visst går det. Man kan finansiera den på många olika sätt. Det är inte det som egentligen förbryllar mig, även om jag tycker att centern finansierar sänkningen på ett mycket konstigt sätt. Centern vill höja momsen på bilar och på kylskåp. Därmed ser man till att vi får en motsatt verkan på energipolitiken, en motsatt verkan på miljön än den vi vill ha. Men visst går detta. Får jag i diskussionen med Görel Thurdin fortsätta på samma tema som tidigare, exemplet med torsken. Ni föreslår att man skall sänka momsen på vissa baslivsmedel, bl.a. fisk. Men det skall vara obearbetade baslivsmedel, dvs. torsken skall vara hel. Däremot skall man ha full moms på bearbetade livsmedel.

Det är konsekvensen av ert förslag.
Herr talman! Det är fantastiskt vilken indignation det väcker hos Kjell Johansson — och jag utgår från att det gäller hela folkpartiet — när man talar om att försöka sänka matpriserna i vårt land. Jag måste säga att jag tycker att det är av mindre betydelse var exakt man sätter gränserna när man skall bestämma sig för detta. Det är principen som är viktig. Egentligen skulle vi i riksdagen ägna oss mer åt grundläggande viktiga principer i den politiska debatten, än att sänka oss ner i fiskedjupen, där vi eventuellt kan fånga detaljer, som sätts upp som stora staket då någonting viktigt eventuellt skall genomföras. Jag tycker inte att det Kjell Johansson för fram om dessa gränsdragningar har någon relevans. Vi lade fram ett förslag i en motion tidigare för att visa hur det kunde se ut. Vi har sagt att vi tänker finansiera den sänkta matskatten totalt i den kommande skattereformen. Därför har vi släppt kravet på att höja momsen på de nämnda kapitalvarorna. Vi är inte sämre än att vi kan ändra på en viss inriktning då förutsättningarna ändras, eftersom vi skall genomföra denna skattereform. Till Bo Lundgren vill jag bara säga att vårt förslag om höjda punktskatter innehåller i sig en mycket viktig miljödel. Man kan fråga sig hur stor uppslutning det finns i riksdagen när det gäller att tillgodose miljön. Energipolitiken skall styras så att vi får både en bättre resurshushållning och en bättre energianvändning. Men vi hör aldrig talas om vad det kommer att kosta om vi t.ex. skall behålla kärnkraften och underhålla den. Vi har inte fått höra vad det kan kosta i ökade energipriser att vara fast i det energisystem som finns i dag. Jag vill bara säga att höjda punktskatter enligt det här förslaget slår mindre hårt än moms på energi, som nu diskuteras i den utredning som arbetar med detta.
Herr talman! Görel Thurdin säger att det inte spelar så stor roll och att man inte skall fästa sig så mycket vid hur förslaget är utformat. Men det tycker jag att man skall göra. Jag tycker att man skall fästa mycket stor vikt vid utformningen. Görel Thurdin säger att det är principen som är viktig. Det tycker jag inte. Ni talade om vardagsmat och förde in ett helt nytt begrepp, som är något svårt att definiera och något svårt att särskilja. Vad får er att föreslå att jag, om jag går in i en butik och köper en röding eller en annan ädelfisk, skall ha nedsatt moms på den, eftersom det är vardagsmat, men att jag, om jag köper fiskbullar, som sannolikt inte är malda av röding, skall betala full moms på dem? Visst är det intressant, Görel Thurdin, och svårt att förstå hur man kan gynna barnfamiljer, pensionärer och dem som har det litet knapert ställt genom att lägga fram och genomföra sådana förslag.

Herr talman! Jag hade inte tänkt föra någon lång debatt om mervärdeskatt och matmoms med Kjell Johansson i dag, men det går ju inte att undvika. För att Kjell Johansson skall få sova gott i natt så lovar jag att jag visst skall se till att fiskbullarna går att inhandla utan matmoms. Det tror jag inte är något större problem. Det är riktigt att de höjda punktskatterna kostar en del för hushållen, men med det förslaget blir kostnaderna mindre än med det energisystem som vi har i dag. Vi har haft alldeles för litet av debatt om framtida energipriser. Energikonsumtionen torde vara betydligt högre för höginkomsttagare än för låginkomsttagare. Har man lägre inkomster reflekterar men säkert mer över både hur man bor och hur man använder energi. Jag tror också att man kan utgå ifrån att höginkomsttagare i regel bor på större ytor, om inte annat. Jag ser att Bo Lundgren skakar på huvudet. Vi tar in detta i en total skattereform, där andra vill lägga än mer på hushållen när det gäller energibeskattning. Det är klart att Bo Lundgren hela tiden klarar sig — han vill ju bara sänka skatterna. Jag ser att han nickar instämmande. Sedan vill han inte vara med och finansiera skattesänkningarna, och då gör man det enkelt för sig — jag förstår det. Då kan man ifrågasätta det mesta av den finansiering som föreslås och där kanske flera partier så småningom måste ställa upp för att klara hem en skattereform, som de facto även Bo Lundgren vill ha.

Herr talman! Jag har anmält mig för att tala i tio minuter, men efter att ha hört de här intressanta inläggen kanske jag behöver någon minut längre tid för att även kunna kommentera dessa inlägg. Jag har inte haft förmånen att kunna gå in i de tidigare replikskiftena. Det finns mycket att säga om detta betänkande, men jag skall begränsa mig till de inledande momenten. Maggi Mikaelsson från vpk kommer att ta upp andra moment, bl.a. momsmomentet. Tlikhet med alla andra debatter handlar ju den här debatten inte om att få någon att ändra ståndpunkt till den votering som vi skall företa om någon timme. Vi vet ju hur det kommer att gå i den. Men debatten handlar om att kanske få någon att ändra sinnelag till de voteringar som vi skall ha våren 1990. I denna stilla vecka blir debatten om detta betänkande uppenbarligen just stilla. Lika uppenbart är det att debatten blir nog så intensiv vad gäller de kommande förändringarna av skattesystemet. Under många år har moderaterna och folkpartiet krävt stora skattereformer. Ingen kan anklaga dem för bristande ihärdighet i dessa krav. Även till detta riksmöte återkommer motionerna som ett säkert vårtecken. Lika säkert har de avslagits och kommer de att avslås. Under alla dessa år har nyliberalerna likt folket i förskingringen fått återupprepa ”nästa år i Jerusalem”. Och de lär få säga så även denna påsk. Men kanhända blir de bönhörda nästa vår, för nu har delar av socialdemokratin gjort sin Canossavandring, och det som inte kunde sägas till valet 1988 och det som inte kan göras våren 1989 kanske blir sanning till våren 1990. Så blir fallet om den socialdemokratiska riksdagsgruppen väljer den högersväng som kanslihushögern önskar. Å andra sidan är politik det möjligas konst, och vad som vissa ministrar önskar låter sig inte alltid göras. I debatten om det kommande skattesystemet har vi i dagarna noterat hur man på andra sidan kanalen tagit intryck av kritiken. Så kom det nya förslaget, PM 100, ett Columbi ägg som vill göra troligt att slopade statsskatter mest gynnar de breda löntagargrupperna. De som tjänar 120 000 kr. får en skattesänkning på 10 000 kr. De som tjänar 400 000 kr. — det tjänar låginkomsttagarna bland höginkomsttagarna — får 75 000 kr. i skattesänkning. Detta säger man gynnar mest de vanliga breda löntagargrupperna. Visst tror jag att experterna kan räkna, visst talar de sanning. Men det finns också en selekterad sanning. Och det är snarast den man nu rör sig med. Riktlinjerna från PM 50 ligger nämligen i allt väsentligt fast även i PM 100. Vårens modellbeteckning är ny, men grundkonceptet är exakt detsamma. Det följer principen ”gammalt vin i nya läglar”. Därför tror jag att vi kommer att ha kvar fördelningsdebatten, trots att den blir av en ny årsmodell. I det betänkande som vi just nu formellt debatterar finns några inledande moment som är väl värda att betänka. I reservationerna 1 och 2 kan vi skönja en skattepolitisk linje, en skattepolitisk linje 1 där nyckelordet bakom skattepolitiken är ”tillväxt”. Bakom dessa reservationer finns en förhoppning om ett slags skattepolitikens perpetuum mobile, maskinen som genererar sin egen kraft. Den har ingen lyckats skapa inom mekaniken, och jag betvivlar att någon kan göra det inom skattepolitiken. I reservationerna 3, 4 och 5 kan man se konturerna av en annan skattepolitisk inriktning. I dessa reservationer talar man om fördelningspolitik, skatt efter bärkraft, problem med höga kommunalskatter, krav på slopad matmoms och krav på regional balans. Det är samma krafter som hade en likartad syn på kärnkraften, och jag tror att man snart kan tala om en skattepolitikens linje 3 eller en röd-grön allians, om ni så vill. Fast hittills är det väl endast vi i vpk som fått svara för det röda inslaget. I senaste numret av Från Riksdag och Departement kunde vi t.o.m. få en grafisk illustration på omslaget till denna glidning i politiken. Nu rör det sig t.o.m. om en bredare samsyn än den i förutvarande linje 3. I kraven på åtgärder mot stigande kommunalskatter och för fördelningspolitisk rättvisa finner man en bredare bas än hos linje 3, en bred bas som rymmer betydande delar av fackföreningsrörelsen. Visst finns det skillnader inom denna bas, men skillnaderna är inte större än de går att överbrygga. I dag yrkar jag naturligtvis bifall till reservation nr 4 från vpk. Vi avser inte att i dag stödja någon annan reservation. Men jag vill understryka att det går att bygga upp en samsyn kring den breda basens skattesyn. Och det finns plats för fler partier! Vi i vpk har valt att i vår reservation särskilt hårt trycka på kommunalskatternas betydelse. Vi gör det för att dessa i verklighetens värld skapar vida större problem än marginaleffekter från statsskatten. Man talar gärna om Wigforss i skattedebatten, och vissa säger att hans skalor inte alls gav lika höga marginaleffeker som dagens skalor. Det är sant. Å andra sidan låg kommunalskatterna då på en väsentligt lägre nivå. I dag talar man om slopad statsskatt och en marginalskatt på 30 26, men då glömmer man att kommunalskatterna i många kommuner redan ligger över 30-procentsnivån. Det är alltså orimligt att tala om marginaleffekter och skatter utan att tala om den ”grundbult” som utgörs av kommunalskatterna. Att sänka kommunalskatterna med runt 10 kr. skulle kosta ca 60 miljarder. Det skulle sänka marginalskatterna med omkring 10 26. Men då skulle skatterna sänkas underifrån; det skulle således bli en skattesänkning också för dem som tjänar minst. Vad man hittills har diskuterat i Sverige är egentligen — det ger jag Bo Lundgren rätt i — inte skattesänkningar utan skatteomläggningar: från direkt till indirekt beskattning av hushåll, och enbart en omfördelning inom beskattningen av juridiska personer och företag. I klartext har man diskuterat att gå från progressiv till rak eller rent av regressiv beskattning. I Reagans USA, som i mångt och mycket är förebilden för den tänkta reformen, nöjde man sig inte med detta, utan man omfördelade skatteuttag från hushåll till företag. Reagans omtalade skatterevolution innebar att företagen inom en femårsperiod skulle betala in runt 120 miljarder dollar mer i skatt. Vill man inspireras av Reagan, borde man kanske överväga att hellre löpa den linan ut. Den effektiva företagsbeskattningen i Sverige är som bekant inte särdeles hög, speciellt inte på storföretagen, medan vinsterna är just särdeles höga. Detta faktum förtjänar uppmärksamhet också när man diskuterar det s.k. skattetrycket. Det är inte bara skattekvotens storlek som är intressant, utan också vem som betalar skatten och vad den används till. Att höja skatt för att få fler JAS-plan är inte bra, men att höja skatt för att korta vårdköer kan vara nödvändigt. Men detta utvecklar vpk i sitt särskilda yttrande nr 1. I dagens votering kommer vi att stödja utskottet under detta moment. Angående skatteskalorna för 1990 avser vpk att stödja utskottet. Vi gör det, medvetna om att frågan återkommer. Vi kommer då att lägga fram yrkanden för att ge besluten en rimlig fördelningspolitisk profil. Jag yrkar vidare bifall till vpk-motionen Sk444, yrkande 16, under moment 26. Det föreligger ingen reservation på den punkten, så jag yrkar därför bifall till motionen. Så en kommentar speciellt till socialdemokraterna. I dagarna har man på ledaravdelningarna spekulerat om vad PM 100 betyder för olika grupper och om det verkligen går att skapa en majoritet för en skatteomläggning. Jag menar att ingenting kan vara enklare för er. Det går säkert alldeles utmärkt att få stöd från folkpartiet och moderaterna för de bärande idéerna i PM 100. Det kanske rent av är möjligt att upprepa manövern från kärnkraftsomröstningen och skapa en skattepolitikens linje 2 tillsammans med folkpartiet. Men har ni politiskt råd med den manövern? Kan man vinna hela världen men förlora någonting annat? Det kan visa sig vara en pyrrusseger. Vill ni, så finns det en annan lösning. Det går att söka sig till den linje 3 i skattepolitiken som jag inledningsvis skisserade. Då kan en skattepolitik byggas upp från en bred bas, i samklang inte bara med de partier som jag har nämnt utan också med fackföreningsrörelsens värderingar. Valet är ert — det borde vara lätt! Det handlar inte om några kluriga matematiska beräkningar —- det handlar om politisk vilja. Där är det kanske slut på de tio minuter som jag anmält mig för, men jag finner också anledning att något kommentera en del av de andra anförandena. Bo Lundgren och Kjell Johansson talade mycket om de dynamiska effekter som de vill göra gällande att skattereformen skall få — det är den stora poängen med den. Det vet väl alla människor att det uppstår dynamiska effekter — det finns ju gott om bevis för det, tycks man vilja säga. Men var någonstans finns bevisen för det? Samhällena är inga laboratorier. Det går inte att visa på enkla kausala samband i nationalekonomin. Nationalekonomins internationella namn är just politisk ekonomi — det är en värderingsrik vetenskap. Vi har här talat om de dynamiska effekterna i USA. Men där ökade man ju skatteuttaget på företag! Det är en väsentlig skillnad. Vad man gjorde i USA skulle kanske kunna kallas för ett slags nykeynesianism, i och med att man stimulerade utbudet, dvs. efterfrågan, inom försvarsindustrin till rent astronomiska siffror, vilket satte snurr på hjulen. Det ledde i och för sig också till ett gigantiskt budgetunderskott. Det är baksidan av den s.k. dynamiken, att vi har ett allvarligt hot mot hela världsekonomin på grund av dessa gigantiska budgetunderskott som härrör från skattesänkningar. Vi har ju i den svenska politiken bitter erfarenhet av gigantiska budgetunderskott, som vi haft svårt att få ned och fått kämpa med. Man talar om arbetskraftsutbudet — det är väl självklart, säger man, att det blir ett ökat utbud av arbetskraft. Det finns mig veterligt två undersökningar på det området: en norsk och en svensk. I den ena undersökningen sägs det att om man gör en marginalskattesänkning med runt 10 96 ökar arbetskraftsutbudet med kanske 0,2 Zo. Å andra sidan tappar man lika mycket i skatteintäkter, så det går ungefär jämnt upp. I den undersökningen påpekas mycket riktigt att människor med hög marginalskatt oftast jobbar för fullt. Om man har mycket höga inkomster har man ofta en position där det förutsätts att man arbetar 60 timmar i veckan. De människorna har så att säga inget utrymme för att öka sitt arbetskraftsutbud. Det är också så att man vanligtvis har chefslöneavtal som säger att man inte har rätt till övertidsersättning. Det är klart att man inte tjänar någonting mer på sin övertid, eftersom man inte får en enda krona mer när man jobbar över — det står i de personernas avtal. Det är ett känt faktum att dessa chefslöneavtal finns inom privat näringsliv och numera även inom offentlig förvaltning. Det är så att säga avtalet och inte skattesystemet som gör att de inte kan jobba över. Men jag tror att det på ett sätt är riktigt att den här reformen har en dynamisk effekt, dvs. att man får ett ökat utbud av arbetskraft. Men det är inte genom morotseffekten utan det är genom piskeeffekten som det framför allt uppnås. När man sänker marginalskatterna, när man sänker statsskatten, och finansierar det med ökad indirekt beskattning får låginkomsttagarna ingen vinst av skattesänkningen, men de får vara med och betala skattesänkningen för de bättre ställda. Vill man då ha oförändrat konsumtionsutrymme måste man göra någonting. Då får man öka sin arbetskraftsinsats. Vilka finns då i den gruppen? Jo, det är kvinnor i de unga familjerna, där kvinnan ofta har gått ned i arbetstid för att få tid för sina barn. Så är det i verklighetens värld. Vad tvingas den familjen då göra? Jo, öka sitt utbud av arbetskraft. Det är också vad nationalekonomer har sagt: Orsaken till det ökade utbudet av arbetskraft under 1980-talet står icke främst att söka i sänkta marginalskatter — det är kvinnorna som ökat sitt utbud av arbetskraft — utan i att familjerna fått försämrade realinkomster. Den som då haft möjlighet att satsa litet mer tid har gjort det. — Det blir nog en dynamisk effekt, men inte alls den dynamiska effekt som ni tror; det är inte moroten utan piskan som åstadkommer den. Vad barnfamiljerna i Sverige behöver är — tror jag — inte att jobba ännu mer. En av orsakerna till de problem vi redan har i samhället är nog att de redan tvingas jobba så hårt. Jag skall sluta nu — jag har redan överskridit den angivna tiden tillräckligt. Jag yrkar alltså bifall till reservation 4 och till motionen Sk444, yrkande 16. Tack!

Herr talman! Jag skall börja med att citera en känd miljöoch energiminister som har sagt så här: ”Vår stund på jorden, kamrater, skall bli den stund då vi återupprättar respekten för människan och naturen i samspel! Vi skall under vår livstid återskapa vår barndoms gröna ängar, rena friska luft och klara källsprång.” Citatet härrör från socialdemokraternas senaste kongress. När Birgitta Dahl sagt detta dånade applåderna bland kongressdeltagarna, om jag inte minns fel. Kanske t.o.m. några av socialdemokraternas ledamöter i skatteutskottet applåderade för fullt. Det minister Birgitta Dahl hävdade före valet handlade om en historisk omvändelse inom socialdemokratin, en historisk uppgift för socialdemokratin, nämligen att ta miljöfrågorna på allvar. Nu undrar jag om socialdemokraterna i skatteutskottet med Lars Hedfors i spetsen förstått innebörden av Birgitta Dahls uttalande. Det finns tyvärr inget tecken som tyder på det i det aktuella utskottsbetänkandet. I stället avstyrker man varje miljöintention. Herr talman! Ordsvallet var imponerande i valrörelsen, och orden blev allt starkare för varje säl som flöt i land på västkusten. I dag ser vi facit, inte bara i form av våldtäkt av Bratteforsåns dalgång och inte bara i form av en handelspolitik som göder miljöförstöringen, inte bara i form av en mycket tafflig miljöoch energipolitik, utan också inom skatteområdet. Det finns förmodligen en riksdagsmajoritet som tycks ställa sig bakom en modell för en fastighetstaxering, som innebär att miljöoch energiinvesteringar straffbeskattas i stället för att uppmuntras. En riksdagsmajoritet tycks ställa sig bakom dagens betänkande, i vilket majoriteten avstyrker att miljömål skall införas i skattepolitiken. Det tycker jag är häpnadsväckande. Varför avstyrker socialdemokraterna i skatteutskottet kravet på att miljömål skall införas i skattepolitiken? Jag vill få ett konkret svar på den frågan. En riksdagsmajoritet hotar att i dag ställa sig bakom en beskattning av tjänstebilar, något som faktiskt leder till ökad bilism, ökade koldioxidutsläpp och ökade kväveoxidutsläpp, trots att vi i riksdagen har beslutat att kväveoxiderna skall minska med 30 96 och att koldioxiderna inte skall öka. Det märkliga nu är att en majoritet inte är villig att se till att kvävenedfallet minskar genom den lilla åtgärd som det står i skatteutskottets betänkande att vi kan vidta. Övergödningen i havet beror framför allt på kvävet, och kvävet kommer främst från bilismen. Jag tycker det vore lämpligt att en riksdagsmajoritet gav sitt stöd åt de grönas reservation nr 25, som innebär ett litet steg av alla de små steg som måste tas för att komma till rätta med kväveoxidutsläppen, dvs. stoppa schablonbeskattningen för tjänstebilar. Är inte miljön värd detta lilla, lilla steg, Lars Hedfors, Kjell Johansson, Bo Lundgren och ni andra? Miljöpolitiken är inget isolerat. Det är ingen sektor med vattentäta skott mot andra politiska sektorer. Kjell Johansson vill inte debattera miljöpolitik, och han förstår inte att skattepolitik och miljöpolitik hänger ihop. Det är tragiskt. Miljöoch naturresursmål måste alltså vara målsättningar för skattepolitiken. Grundläggande för en skattepolitik som är miljörelaterad är att skatt och avgifter på arbetstiden sänks radikalt, att kostnaden för arbete sänks och att skatter och avgifter på energi höjs lika radikalt. Låga energipriser har varit en målsättning både för industri och den politiska makten sedan mycket lång tid tillbaka. Ännu i dag, 15 år efter den s.k. oljekrisen, innehåller den förda politiken föga som uppmuntrar till hushållning och renare energiformer. Tvärtom har vi en fastighetstaxering på gång som kommer att göra investeringar i ny energiteknik mer eller mindre olönsamma. En analys av kostnadsutvecklingen när det gäller energi å den ena sidan och arbetskraft å den andra talar sitt klara språk. I fast penningvärde har energipriserna generellt sett ökat med bara 25 96 sedan 1950. För arbetskraften har kostnaderna per timme och i fasta priser ökat med 375 26 under samma tidsperiod. Av denna ökning är ungefär två tredjedelar ökade skatter och ökade avgifter. En sådan utveckling i kostnadsrelationerna leder naturligtvis till en stor inverkan på samhällsstrukturen. Herr talman! Hela miljörörelsen reagerar mot det här. Det gäller miljöpartiet de gröna, Naturskyddsföreningen med Anders Wijkman i spetsen, och det gäller resursekonomer och humanekologer världen över. Varför gör vi då det? Jo, återvinning, återbruk, reparation, kultur, vård och undervisning är arbetskrävande verksamheter. Kostnadsutvecklingen på arbete och energi har inneburit att energiintensiv nytillverkning har gynnats på bekostnad av arbetskraftsintensiv återvinning och underhåll. Det betyder att prylkonsumtionen baserad på ändliga naturresurser har gynnats på bekostnad av resurshushållning. Slit-och-släng-mentalitet och trendprylar har gynnats, medan kvalitet har missgynnats. Allt detta är en följd av bl.a. skattepolitiken. Vi har fått en politik som präglas av tillväxtfundamentalism i stället för ekonomisk-ekologisk realism.

Ni vill tydligen, framför allt moderaterna och folkpartiet och tyvärr även socialdemokraterna, inte acceptera att miljökrisen till väsentliga delar är ett resultat av vår ständiga jakt på materiell tillväxt. Självklart är den här diskussionen mycket obekväm, särskilt i en valrörelse, men den måste ändå kunna föras. Vi måste inse att det konsumtionsmönster vi i en liten del av världen ägnar oss åt är orimligt i global skala. Jag skulle vilja få ett svar från framför allt de tre partierna i den grå triangeln, moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna, om ni anser att vårt konsumtionsmönster är realistiskt att överföra i global skala. Är det realistiskt eller inte? Om inte, varför säger ni då att vi skall ha mer av samma konsumtionsmönster? Det är faktiskt så att vi tillhör det folk på jorden som skitar ner mest per capita, som slösar mest av jordens ändliga naturresurser per capita och som mal ner naturresurser snabbast till avfall och rök. Det är faktiskt så att naturresurserna har haft årmiljoner på sig att växa och produceras. De här gör vi slut på under några få historiska ögonblick, bl.a. med hjälp av den skattepolitik som inte minst den grå triangelns partier förordar. Jag beklagar att framför allt Bo Lundgren och Kjell Johansson är så extrema tillväxtfundamentalister som de är. Jag tror att man måste börja diskutera tillväxtens innehåll och inte vara så fruktansvärt präglad av fundamentalism. Herr talman! I miljöfrågorna är socialdemokraterna vågmästare. De har att söka stöd hos moderater och folkpartister eller hos det gröna bältet. Tyvärr väljer de nästan konsekvent att söka stöd så att miljön blir förlorare. Inom fördelningspolitiken är det samma sak. Socialdemokraterna är vågmästare. Antingen söker de stöd hos Bildt och Westerberg eller också kan de söka stöd i det gröna bältet. Jag tror det är viktigt att det gröna bältet i riksdagen — miljöpartiet de gröna, centern och vpk — gemensamt försöker ta ett ansvar för att förmå socialdemokraterna att tänka om. Partiegoismen måste vika för en gemensam regnbågsfront mot den grå triangeln Feldt Westerberg-Bildt i fördelningspolitiska frågor. Centern, vpk och de gröna har förvisso olika grundvärderingar i en rad frågor, men det finns också gemensamma tunga grundbultar när det gäller fördelningspolitiken. Vi borde kunna bilda en gemensam regnbågsfront när det gäller momsen bort på mat, kommunal skatteutjämning och en inkomstskatteskala som skyddar låginkomsttagare. Partierna har litet olika infallsvinklar och olika finansieringsalternativ inom dessa tre områden. Det är förvisso sant. Men nog är skillnaden mindre mellan oss tre än den spännvidd som råder inom socialdemokratin. Jag är också övertygad om att stora grupper inom socialdemokratin, inte minst inom fackföreningsrörelsen, skulle ställa sig bakom en regnbågsfront, även om den skulle utmana den nuvarande socialdemokratiska ledningen med Kjell-Olof Feldt i spetsen. Jag anser att partiegoism måste vika för sakpolitik och för vårt gemensamma ansvar att skydda de sämst ställda i samhället, när nu den grå triangeln allt klarare framträder som bärare av de sämsta sidorna hos traditionell högerpolitik. Det framgår av skatteutskottets betänkande att det gröna bältet anser att skattepolitiken skall inriktas på tre mål — vilket vi också hört här — miljömål, fördelningspolitiska mål och regionalpolitiska mål. Detta synsätt skiljer sig radikalt från den grå triangelns värderingar där tillväxtfundamentalism och konventionella tillväxtmål är helt dominerande. Jag vill än en gång betona att socialdemokraterna är vågmästare. Ni skulle tillsammans med en regnbågsfront driva frågan om en rättvis fördelningspolitik. Ni har själva att välja att antingen söka stöd hos folkpartiet och moderaterna eller hos oss andra. Herr talman! Miljömål, fördelningspolitiska mål och regionalpolitiska mål är viktiga för skattepolitiken. Jag yrkar därför bifall till de grönas reservation nr 5, vilket innebär ett stöd för såväl en miljöpartimotion som en centermotion. När det gäller inkomstskatten för år 1990 yrkar jag bifall till reservation 11, vilken bl.a. innefattar krav på ett ordentligt höjt grundavdrag och endast marginella skattesänkningar för höginkomsttagare. En annan fördelningspolitisk fråga är momsen på mat. Jag yrkar bifall till reservation 14 från de gröna, och jag hoppas att det är sista gången som centern, vpk och miljöpartiet går ut med olika reservationer resp. ett särskilt yttrande i den här frågan. Vi borde på något sätt kunna skriva ihop oss. Denna fråga kommer att utvecklas vidare av Carl Frick i hans inlägg. I reservation 17 yrkar folkpartiet, moderata samlingspartiet och miljöpartiet att en utredning bör se över barnpensionerna. Jag instämmer i detta fall i Kjell Johanssons argumentation. I reservation 21 behandlas frågan om förmån av fri tjänstebil. Eftersom det är en miljöfråga har vi kommit i total konfrontation med moderata samlingspartiet. Det är tyvärr inte helt ovanligt. Riksdagen har beslutat, även Bo Lundgren och Kjell Johansson, att kväveoxiderna skall minska med 30 96 fram till år 1995. Samma riksdag har beslutat, även Kjell Johansson och Bo Lundgren, att koldioxidutsläppen inte får öka. Man måste då vidta åtgärder för att hejda bilismens tillväxt. Vi måste komma ner till samma nivå på bilismen som rådde år 1981-1982, dvs. en minskning med 25 Ze. Vi var inte förskräckligt fattiga, och vi hade det inte förskräckligt eländigt år 1981-1982. Om vi inte klarar av detta, klarar vi absolut inte heller av att nå de mål som naturen sätter. Bilismen ökar årligen med 5 20. Kväveoxidutsläppen från bilismen ökar trots införande av katalytisk avgasrening, och koldioxidutsläppen kommer vi tyvärr inte alls åt med rening. Moderaterna brukar i denna kammaren hårt driva frågan om koldioxidutsläpp. 40 96 av koldioxidutsläppen kommer från bilismen, och jag har över huvud taget aldrig hört någon moderat säga något om hur man skall komma tillrätta med de ökade koldioxidutsläppen från just bilismen. Det vore kul att höra Bo Lundgren redogöra för detta. Det vore mycket intressant. Skall vi inte ha ekonomiska styrmedel, som Bo Lundgren brukar tala om, exempelvis höjd skatt på bensin? Vad är det annars för vits med att ha mål om man inte på något sätt försöker uppfylla målen? Jag yrkar bifall till reservation 21, och jag tar för givet att många andra ledamöter också kommer att rösta för den vid voteringen. Jag yrkar också bifall till reservation 32, i vilken miljöpartiet föreslår — i enlighet med vår syn på global solidaritet — att avdrag för gåvor till tredje världen accepteras. Vi är principiellt emot avdragssystemet, men just detta fall är det gyllene undantaget. Jag hoppas vi får stöd av folkpartiet vid voteringen, eftersom folkpartiet faktiskt har samma inställning. I reservation 35 föreslår folkpartiet och miljöpartiet att ett särskilt inkomstslag införs för kulturverksamhet. Jag yrkar bifall till den reservationen. Miljöpartiet har gått samman med folkpartiet och moderata samlingspartiet om reservation 36 som gäller krav på utredning om införande av s.k. nyetableringskonto. Vi från de grönas sida ser problem med detta och vill därför ha frågan utredd. Det är värt en utredning om man genom ett nyetableringskonto kan ge människor möjlighet att utnyttja sin kreativitet. Vi behöver fler småföretag i landet, och vi behöver ta till vara idéer. Småföretagen med sina idéer och sin kreativitet behövs som en motvikt till den konservatism, stelbenthet och oförmåga till nytänkande som dominerar bland de stora bolagen. Jag yrkar bifall till alla reservationer som miljöpartiet har undertecknat. Herr talman! I övrigt anser jag att kärnkraften snarast skall avvecklas, eftersom ingen mänsklig varelse, inte ens politiker, kan ta ansvar för dess följder.

Herr talman! Birger Schlaug nämnde att det vore önskvärt att vpk, miljöpartiet och centern framöver avger gemensamma reservationer. Vi har en gemensam syn när det gäller miljön och behovet av att rädda den natur vi har, en bättre resursanvändning och en bättre energipolitik osv. Men när man talar om ekonomiska styrmedel och om hur man skall påverka människor, hänger detta också ihop med det ekonomiska system som man har i samhället. Om vi inte har riktigt samma syn på hur det ekonomiska systemet skall bäras upp av samhället, kan vi faktiskt inte avge gemensamma reservationer. Vi har olika syn på frågan om människors frihet. Miljöpartiet vill med styrmedel tvinga människor på ett sådant sätt att de egentligen mister sin frihet. Vi tycker i centerpartiet att även om man skall rädda miljön måste människan ha en viss frihet också i fortsättningen, och det är där våra vägar skiljs åt. Jag beklagar att det inte finns en sådan samsyn att vi kan skriva ihop oss, men nu föreligger det vissa skillnader som gör att vi inte kan det.

Herr talman! Jag börjar med Görel Thurdin. De tre partierna har ändå en gemensam syn när det gäller momsen på mat. När det gäller kommunal skatteutjämning har vi snarlika syn, och när det gäller att se till att låginkomsttagare inte förlorar har vi också en gemensam syn. Jag tycker att det är viktigt att ta vara på det här. När det gäller ekonomiskt system förstår jag inte riktigt vad Görel Thurdin menar. Vi använder i stort sett samma ekonomiska styrmedel som centern. Så det var väl att ge ammunition till Bo Lundgren att använda mot centern. Vi värnar kanske mer om den riktiga marknadsekonomin än något annat parti här. Vi är ju livrädda för EG-anpassningen som leder till en blå planekonomi, där allt fler beslut fattas i allt färre styrelserum hos allt större multinationella företag. Det är livsfarligt. Sedan till Bo Lundgren. Jag skall läsa upp ett citat från Kjell-Olof Feldt, ur Göteborgs-Tidningen. Vid ett besök på Chalmers i Göteborg sade han så här om ekonomisk tillväxt: ”Ser vi det ur ekonomisk effektivitetssynpunkt och tillväxtsynpunkt är det uppenbart att vi skall offra Västkusten. Jag kan inte hitta någon annan lösning som ger bättre avkastning. Och varför skall vi göra det? Ja, vi vill ha ekonomisk tillväxt! Vi struntar i om vi förstör några tiotal mil kust i det här landet. Det finns hundratals mil kuster längs Medelhavet och andra hav.” Det var ett ordagrant citat från bandinspelning, refererat i GT och Miljö och Framtid. Det är väl så här. Visst behövs det tillväxt på många ställen. När Per Albin Hansson och Hjalmar Branting på sin tid arbetade med en hård social verklighet och man höjde den materiella tillväxten, då hände det att också människors välbefinnande ökade. Men om vi i dag höjer den materiella tillväxten, är det inte alls säkert att människors välbefinnande samtidigt ökar. Här blir sambanden mycket mycket mer komplicerade än de var på den tid som Bo Lundgren talar om. Det finns gränser för tillväxten. Vi kan inte köra hur mycket bil som helst, det klarar vi inte av, och vi kan inte flyga hur mycket som helst. Det är tyvärr bara så. Sedan är det självklart att en solidarisk politik måste innebära att vi i vår del av världen inte gör slut på naturresurser på det sätt som vi gör i dag, för då räcker de inte till u-länderna. Vi kan inte pracka på dem vår dåliga teknik. Vi har en mycket primitiv teknik. Ta kärnkraften exempelvis, som Bo Lundgren tycker är så fruktansvärt effektiv och bra. 1,5 96 av energin i kärnbränslet utnyttjas i verkligheten i elvärmen - ett slöseri utan like! Slutligen vill jag säga att det inte var vi som exploaterade säldöden. Det var ett annat parti, som älskar bilismen, nämligen folkpartiet, som t.o.m. hade valaffischer med sälar. Det var just rätt parti. Så vänd er till folkpartiet, Bo Lundgren!

Herr talman! När vi i centern talar om ekonomiska styrmedel, är det inte bara fråga om styrmedel för att få till stånd en bättre miljö eller en bättre resurshushållning utan också om sådana ekonomiska styrmedel som ger människor möjlighet att utveckla ekonomisk handlingskraft, och där har partierna inte riktigt samma syn. Vad beträffar matmomsen vill jag säga att hade er reservation gällt ett principiellt uttalande om att sänka momsen på mat, då hade vi naturligtvis kunnat samskriva oss om det. Men nu är ju den reservationen oerhört detaljerad, och som jag sagt tidigare anser vi det inte möjligt att här i riksdagen åstadkomma en utformning exakt i detalj. Det viktiga är principen, och sedan får man se vilka förslag som kan läggas fram av den administrativa sakkunskap som finns i samhället. Därför har vi skjutit över den här frågan till skatteutredningen, eftersom vi tänker ta in den som en del i den kommande skattereformen.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt med valfrihet. Det är därför vår skattepolitik har en sådan fördelningspolitisk profil att även låginkomsttagare skall ha valfrihet, t.ex. när det gäller barnomsorg — man skall ha rätt att vara hemma hos små barn, osv. Jag inser att vi naturligtvis också måste ge någonting, om vi skall kunna samarbeta när det gäller momsen och den kommunala skatteutjämningen. Självfallet är vi öppna för diskussioner. Till Bo Lundgren vill jag säga att motståndskraften hos djur, sälar t.ex. eller fiskar, i ett sjukt hav sjunker högst avsevärt. Det är detta som är intressant. Man kan inte bara medicinera bort allting. Att åtgärda orsakerna till sjukdom är både billigare och effektivare, även om det leder till att vi tillsammans faktiskt får åka litet mindre bil, om vi tillsammans också får gå över till ett biologiskt jordbruk som minskar kvävetillförseln till havet, om vi inte i fortsättningen kan köpa klorblekt papper. Någonting får vi betala, litet bekvämlighet kanske. Men det är det väl värt. Hur stor tillväxten än är, Bo Lundgren, kan vi inte köpa oss ett nytt hav, och vi kan inte köpa oss en ny skog. Dessutom är BNP ett ovanligt ointelligent mått på tillväxten. Det mäter omfånget, kvantiteten, inte kvaliteten. Om jag åker hem till Bo Lundgren, i Skåne någonstans, och diskar hans disk, och Bo Lundgren åker hem till mig och diskar min disk, och vi tar betalt av varandra, då ökar tillväxten. Inte speciellt lyckad tillväxt, vad? Åker vi bil till varandra, så köper vi en massa bensin och gör slut på ändliga naturresurser. Då ökar tillväxten, men det är inte speciellt intelligent tillväxt i det här fallet. Sedan släpper vi ut så mycket kolväten från våra bilar att våra barn får allergichocker och måste föras till sjukhus. Vad händer då, Bo Lundgren? Jo, då ökar tillväxten. Inte speciellt intelligent tillväxt det heller. På vägen hem, när jag skall hem till mig och Bo Lundgren hem till sig, krockar vi med Kjell Johansson, så att bilarna skadas. Bilarna måste lämnas in på reparation, och då ökar tillväxten. Men det är fortfarande inte speciellt intelligent tillväxt. Låt oss tala om intelligent tillväxt, inte om tillväxt anonymt utan om tillväxtens innehåll. Det är det som är väsentligt.

Herr talman! Det är en lång och intressant debatt som har pågått i denna kammare om skatterna. Efter att ha lyssnat till mina meddebattörer blir jag emellertid ganska överlycklig över att finansministern i det här landet heter Kjell-Olof Feldt, och det tror jag att många av svenska folket skulle kunna instämma i. I olika massmedier har vi de senaste månaderna matats med hur orättvist vårt skattesystem fungerar, och en del har förfasat sig över hur finansministerns utspel kommer att drabba skilda kategorier av människor. Många medborgare har av förståeliga skäl blivit djupt oroade och upprörda, och inte har det blivit bättre av att många deltagare i debatten inte gjort speciellt mycket för att tillrättalägga de grövsta felaktigheterna. Här har man skrivit om hur en familj drabbas av att reseavdraget till och från jobbet skulle ändras till att omfatta endast resor med egen bil som överstiger sammanlagt 10 mil per dag. Men det finns ju, som många av er vet, inte något konkret förslag av den innebörden. Därför kan det tyckas märkligt att uppgiftslämnarna till en del tidningar inte drar sig för att lämna uppgifter som inte är helt relevanta. En enig socialdemokratisk partikongress beslöt för två år sedan att arbeta för en total skatteomläggning. Man gav efter en bred remissomgång tämligen utförliga besked om vilken skattereform vi skulle ha i framtiden och hur den skulle vara utformad. I vårt valmanifest, Bo Lundgren, inför 1988 års val har det tämligen utförligt sagts hur den reformeringen skall gå till och vad vi vill uppnå. Vi gick alltså inte ut till väljarna med några lögner när det gäller skatterna. Jag kan gärna bistå Bo Lundgren med ett exemplar av vårt valmanifest, om han så önskar. Man kan så här i efterhand naturligtvis konstatera att just den biten inte alls blev den fråga som kom att behandlas i massmedierna. Den kanske hade för litet av ”affär” över sig, och därmed ansågs den inte vara tillräckligt intressant. Detta ter sig så mycket märkligare, eftersom vi ju kunnat konstatera att just detta med skatterna var den fråga som väljarna intresserade sig för. Den kom faktiskt före både miljön och äldreomsorgen i många opinionsmätningar. Herr talman! Jag har tidigare i någon debatt i denna kammare haft nöjet att kunna konstatera att väljarna vid det förra valtillfället genomskådade både moderaternas och folkpartiets skatteförslag och tog konsekvenserna av detta. Att de skatteförslagen skulle ha drabbat låginkomsttagarna mycket hårt är numera helt klart. Men om man mot den bakgrunden tar del av årets motioner till riksdagen från de borgerliga partierna, kan man konstatera att de inte har lärt sig särdeles mycket av valutslaget. Inom socialdemokratin har vi under lång tid försökt att skapa rättvisa mellan arbete och kapital och därmed också komma till rätta med den sjunkande skattemoralen och en alltför ohämmad skatteplanering. För snart ett halvt år sedan preciserade sig den socialdemokratiska partistyrelsen i fråga om inriktningen på det nya skattesystemet och den reformering vi står inför. Vår syn är att vårt nuvarande skattesystem måste förändras i grunden och att vi redan nu måste börja arbeta i riktning mot det slutliga skattesystem som vi väntas få på 1990-talet. En av förutsättningarna för den här genomgripande reformen är att kraven på fördelningspolitisk rättvisa upprätthålls; jag vill gärna säga det till det s.k. gröna bältet här i kammaren. Det innebär i klartext att det samlade skatteuttag som höginkomsttagarna står för inte får minska som ett resultat av reformen och att den ökade tillväxt som reformen väntas medföra skapar nya resurser för fördelningspolitiska insatser, t.ex. inom familjepolitiken. Herr talman! Mitt partis linje är att åstadkomma ett skattesystem som ger både mer rättvisa och mer effektiva skatter. Skatterna skall uppmuntra till arbete, investeringar och sparande. Skatteflykt skall motverkas liksom skatteplanering, och kapitalbeskattningen skall skärpas. Den linjen har vi redan börjat arbeta efter, och det är därför vi har avstyrkt de 60 motionerna på skatteområdet, vilket Kjell Johansson ondgjorde sig så mycket över. Jag kan säga till Kjell Johansson att jag hade förmånen att sitta i riksdagen under den borgerliga regeringens tid. Måhända en del folkpartister mådde illa av att avstyrka folkpartistiska motioner. Det kan han ju kontrollera med sina äldre kamrater här i kammaren. Vårt agerande bör emellertid betraktas på litet längre sikt, eftersom det i hög grad ingår i det reformarbete som påbörjades av vår partikongress 1987. 1980-talet har inneburit att vi på olika sätt försökt förenkla och förbättra vårt skattesystem. Det här arbetet har varit mycket seriöst och målinriktat. Marginalskatterna har som en direkt effekt av 1982 års skattereform sänkts kraftigt för en majoritet av de heltidsarbetande, samtidigt som underskottsavdragens skattevärde begränsats till den nivå som gäller för förvärvsarbetande i allmänhet. Den reformen har följts upp med justeringar av olika slag, och så sent som förra året beslutade riksdagen om en 3-procentig marginalskattesänkning för innevarande år. Under 1980-talet har också deklarationsförfarandet förenklats, vilket gjort att de skattskyldiga lättare kunnat överblicka sin ekonomiska situation. Det nya systemet har också medfört rättvisare och snabbare beslut inom taxeringsorganisationen. Fru talman! Ett förslag till ny taxeringslag har lagts fram av skatteförenklingskommittén, som har till uppgift att reformera och förenkla skatteprocessen. Till detta kan också läggas olika förslag att förhindra att skattereglerna utnyttjas på ett icke avsett sätt. Men de här åtgärderna räcker inte, utan får endast ses som en början på den mera djupgående reform som jag inledningsvis talade om. Det finns brister i vårt nuvarande system som tydligen inte kan åtgärdas utan mer vittgående ingrepp. Jag tänker då på den bristande likformigheten i beskattningen av kapitalinkomster och skatten på inkomst av arbete. Som kammarens ledamöter väl känner till arbetar ett flertal parlamentariska kommittéer. I de kommittéerna, Kjell Johansson, sitter ett stort antal socialdemokratiska riksdagsledamöter som är med och påverkar den framtida skattepolitiken. Vi skall göra en översyn av hela vårt skattesystem. Avsikten är att vi skall vara klara i juni månad detta år. Den tänkta reformen skulle då efter en bred remissomgång kunna tillämpas fr.o.m. inkomståret 1991. Mot den bakgrund som jag försökt skissera finns det enligt min mening ingen anledning att i dag gå in och närmare penetrera de motioner som lagts fram. De krav på förändringar som här skisseras har i flera fall tidigare varit uppe i riksdagen och avslagits. Något krav kan anses ha delvis nytt innehåll, men det nu framförda förslaget har bedömts vara av sådan art att det har ringa värde att man nu tar ställning till förslaget. Man kan med fördel invänta den nya skattereformen och därmed också få en mer samlad bild av skatterna i framtiden. Fru talman! Först efter en remissomgång med omfattande debatt och genomlysning kommer regeringen nästa vår att lägga fram ett förslag för riksdagen om reformerad inkomstbeskattning. Eventuell kritik mot detaljlösningar i det tänkta förslaget bör därför enligt min mening anstå, inte minst från massmediernas sida, till dess att det finns ett förslag att ta ställning till. I tidningarna förekommer ofta tabeller där skattesänkningar för höginkomsttagare redovisas utan att man tar hänsyn till effekterna av de minskade avdragen och förändringen av kapitalbeskattningen. Sådana här höginkomsttagare utgör ingen stor andel av svenska folket, och därför tycker jag att det är ganska meningslöst att föra den debatten. Vad som är intressant är hur det nya förslaget påverkar lågoch mellaninkomsttagarna, och denna debatt får vi helt säkert återkomma till här i kammaren. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Anita Johansson hade faktiskt obegränsad tid till sitt förfogande i talarstolen och borde ha kunnat bemöda sig om att svara på några av de konkreta frågor hon fick. Jag skall upprepa några av dem. Varför avstyrker den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet kravet på att ett miljömål skall införas? Inte behöver vi vänta med detta tills utredningar och genomlysningar gjorts — till nästa år och Gud vet allt vad det är. Varför kan man inte införa ett miljömål? Varför avstyrker ni detta förslag? Varför accepterar ni en schablonbeskattning av tjänstebilar, när ni samtidigt har varit med om att ta konkreta beslut om att kväveoxiderna skall minska med 30 96 fram till 1995 och att koldioxidutsläppen inte skall öka? Hur tror ni socialdemokrater i skatteutskottet att man skall kunna komma till rätta med detta, om man ingenting gör konkret? Skall det liksom komma någonting uppifrån eller hur skall det ske? Ni hade ju en liten chans här. Jag läste i tidningen där hemma — det är Katrineholms-Kuriren som vi har i Vingåker. Man skriver så här på ledarsidan i dag: ”Hur skall socialdemokraterna lyckas med konststycket att försvara uppemot 30-procentiga marginalskattesänkningar våren 1989, då fyraprocentiga skattesänkningar valrörelsen 1988 innebar kraftiga orättvisor?” Det är en borgerlig tidning som skriver detta, och jag håller med. Jag tycker att eftersom ni socialdemokrater har en vågmästarställning så skall ni utnyttja den och hamna på rätt sida — inte tillsammans med moderaterna och folkpartiet.

Fru talman! Jag kan inte hjälpa att jag kom att tänka på prinsessan på ärten när Anita Johansson beklagade sig över de angrepp som riktas mot socialdemokratin, beroende på det arbete som pågår för att få fram ett nytt skattesystem. Jag har faktiskt svårt att tycka synd om socialdemokratin i det avseendet, när Anita Johansson direkt, i nästa andetag, här upprepar de felaktiga påståendena och attackerar folkpartiet för att vi skulle ha haft ett dåligt förslag för låginkomsttagarna. När man analyserade förslagen visade det sig ju att just folkpartiets förslag var det bästa för låginkomsttagarna. Sluta med den typen av angrepp, så kan vi få en mera konstruktiv debatt! Jag måste säga, Anita Johansson, att jag är besviken på arbetet i skatteutskottet. Jag hittar ingen som helst konstruktivitet längre. Det är en stor besvikelse att vi inte kan avhjälpa de enklaste orättvisorna — det rör sig ofta om mycket enkel lagstiftning. Jag ville höra litet grand om socialdemokratins inställning till inflationsskyddet. Jag utgår från att om vi genomför en skattereform, så tycker socialdemokraterna att de skatteskalor som de nu själva är med om att introducera är bra. Då är den stora frågan: Varför skall man avvisa ett inflationsskydd och därmed se till att det inte finns någon som helst chans att dessa skatteskalor skall stå sig? Om man tycker att skatteskalorna är bra när man inför dem, borde man ju slå vakt om dem, men det gör man inte. Jag skall något belysa hur det kommer att te sig. Det är väldigt många inkomsttagare som kommer att hamna i det högsta läget för marginalskatt, alltså 50 26. Tag en person som i dag ligger strax under brytpunkten. Han har en inkomst på 150 000 kr. och en marginalskatt på 47 20. Han kommer, när reformen genomförts, att få en sänkt marginalskatt — hans marginalskatt blir 30 26. Men om inflationen bara är blygsamma 4 96 per år kommer hans inkomst att vara ca 200 000 kr. efter drygt sju år, och då har hans marginalskatt ökat till 50 20. Skulle inflationen genomsnittligt bli 6 90 tar det bara fem år innan denna person är i den sitsen att han har en marginalskatt på 50 96 och avdrag som är värda 30 96, mot att de i dag i alla fall är värda lika mycket som den marginalskatt han betalar. Vad är det som gör att ni vill rasera reformen, riva ner de här skatteskalorna och förändra dem utan att det fattas några som helst beslut i riksdagen? Varför skall inflationen kunna rasera den skattereform som vi skall genomföra?

Fru talman! Jag tror inte att det finns några här i kammaren som kan slå sig för bröstet så häftigt som socialdemokraterna. Anita Johansson gav verkligen uttryck för sin belåtenhet över det mesta som gjordes från deras håll. Ändå kan man säga att klyftorna under dessa sex år av högkonjunktur de facto har vidgats i detta samhälle. Det har inte bedrivits någon fördelningspolitik. Man har inte sett om lågoch mellaninkomsttagare under dessa sex år. Här i kammaren åberopas ständigt valmanifest och partikongresser. Visst är det bra att ni samlas och försöker bestämma er för vad ni vill. Men vi ser ju inte röken av någon handlingskraft i den riktning ni påstår er vilja arbeta i, vare sig det gäller miljöeller skattepolitik. Det är ju vad man åstadkommer som man til syvende og sidst skall räknas för. Anita Johansson talar om justeringar av skatteskalor och att ni har ordnat en skattereform. Nu beslöts ju skattereformen under en annan regeringstid, så jag vet inte precis om ni kan tillgodoräkna er den till 100 96. Ni har sedan inte inflationsskyddat skatteskalorna, vilket har höjt skattetrycket hela tiden och påverkat inflationen ganska påtagligt. Ni har för 1989 sänkt skatterna med 3 20, men då har ni lämnat låginkomsttagarna utanför. Därför har centerpartiet föreslagit en skattereduktion. Jag uppfattade inte riktigt om Anita Johansson svarade på frågan om anledningen till att man i betänkandet när det gäller 1990 års skatter hänvisar till att man vill invänta vad utredningen kommer med innan man lägger fram något förslag och om ett sådant förslag möjligtvis kommer att innehålla delar av en kommande skattereform. Annars ser jag ingen anledning att åberopa detta. Vi har samma åsikt när det gäller rättvisa mellan inkomster av arbete och kapital. Visst är det riktigt att se till att vi inte har ett system där småspararna får betala skatt på i princip varenda krona de sparar och där andra, som har hög avkastning på stort kapital, egentligen får tillbaka på sin skatt. Men det beror i så fall på det system vi har i dag som är felaktigt och som skall rättas till. Jag måste också fråga varför ni vill strypa debatten hela tiden. Det är ju det ni gör. Vad är ni rädda för, när ni inte medger folk att debattera vare sig reseavdrag eller annat i massmedia eller här eller ute i samhället?

Fru talman! Till Anita Johansson vill jag säga följande. Socialdemokraternas representant hade två argumentationslinjer här i talarstolen. Den första var: Vi har talat om allt redan. Den andra linjen var: Vi har inte sagt någonting alls. Man kan välja någon av dessa linjer, men inte båda. Ni har sagt en del, men ni sade det mycket lågt. Sedan har ni sagt mycket och det ganska högt i utredningarna. Jag tror nog att ni kan täta en del av läckorna själva, vad gäller PM 100. Ni säger att det samlade skatteuttaget för höginkomsttagarna inte får minska. Men i er egen handling säger ni att många höginkomsttagare inte betalar någon skatt. I så fall bör det ju öka, annars har man kvar denna orimlighet som ni själva pekar på. Det grundläggande är att ni socialdemokrater måste ta ställning till företagsbeskattningen. Vi fick i dag i våra brevlådor material från Industri förbundet, där Lodin skriver att det finns en sak som är bra med socialdemokratisk skattepolitik, och det är att man ligger nära Industriförbundets program när det gäller företagsbeskattningen. Lodin säger att det i den beryktade PM 50 framhålls att personskattereformer i flera länder har finansierats med höjd skattebelastning på bolagen men att den svenska reformen inte har denna inriktning. Detta är ett grundläggande problem för er. T.o.m. Reagan kunde våga sig på att höja skatteuttaget för företagen. Om ni kan ge dessa direktiv, kan ni också klara fördelningspolitiken. Men om ni tror att ni kan finansiera stora sänkningar av statsskatterna genom att höja den indirekta beskattningen, går det inte att klara fördelningspolitiken. Detta är ett grundproblem. Det finns emellertid en liten öppning. Det är när Anita Johansson säger att vi skall ha en omfattande remissomgång. Där är en öppning för oss alla som deltar i detta offentliga samtal. Där kan man kanske hoppas på en förändring av sinnelaget. Men det finns en annan sak man måste nämna, och det är att det inte diskuteras något om kommunalskatterna. Det är det andra felslutet. Man måste diskutera detta som en helhet och med företagsbeskattningen och försöka öka uttaget där. Ni socialdemokrater har givit företagsvärlden kraftfoder under ett decennium nu. Då får ni också vara beredda att mjölka kon, så att säga, när den har fått så mycket kraftfoder. Det finns resurser inom svenskt näringsliv som kan bidra till sänkningar av beskattningen av arbetsinkomster. Det utrymmet bör man utnyttja. Man bör göra något åt kommunalskatterna. Det går aldrig att få någon 30-procentig skatt, som ni förespeglar, om man inte sänker kommunalskatterna.
Fru talman! Jag kan lugna Bo Lundgren och alla andra eventuella villaägare att vi socialdemokrater kommer att se till att folk även efter omläggningen kommer att kunna bo kvar i sina villor. Det är väl vi socialdemokrater som har varit garanterna för att folk har kunnat få ett så fint boende. Görel Thurdin sade att för att få en stabil ekonomi är det viktigt att tidigt ge besked om nästa års skatter. Jag tänker då på 1990 års skatteskalor. Jag skulle, Görel Thurdin, vara ganska försiktig med att prata om stabil ekonomi om jag vore centerpartist. Det är nämligen så — det kan jag väl säga till er allihop — att om vi inte har en god ekonomi och får ordning på våra finanser, kan vi inte genomföra några reformer över huvud taget i detta land. Det är därför vi nu har skrivit i betänkandet när det gäller 1990 års skatteskalor att vi avvaktar inriktningen på utredningen och att vi avvaktar också för att se vad som händer i avtalsförhandlingarna. Jag hoppas givetvis — det har jag sagt i utskottet och det kan jag säga här i kammaren — att regeringen snarast möjligt kommer med förslag om skatterna för nästa år. Birger Schlaug pratade om miljömål. Visst skall vi ha miljömål, och det har vi. Men det skulle vara klädsamt om miljöpartiet någon gång förstod sambandet mellan en god ekonomi och en bra miljö. Utan ett bra skattesystem och en väl fungerande ekonomi kan vi heller inte uppnå våra miljömål. Det tyckte jag att Bo Lundgren utvecklade på ett bra sätt i en replik till Birger Schlaug — var så god, Bo Lundgren! Jag är glad över att finansministern heter Kjell-Olof Feldt när jag tittar på vilka alternativ som finns till den socialdemokratiska politiken. Det är bara att läsa i betänkandet. Då kan man konstatera att alla partier har olika reservationer när det gäller inriktningen av skattepolitiken. Likadant var det för någon vecka sedan, när vi diskuterade finanspolitiken här i kammaren — fem olika reservationer från resp. partier. Man ställer sig undrande: Hur ser exempelvis en gemensam borgerlig strategi ut för framtiden? Det finns alltså, fru talman, i detta betänkande bara en enda gemensam borgerlig reservation.